Herr talman! Jag anförde exemplet därför att jag ville belysa den princip som vi diskuterar. Jag vet inte om det var ett förfluget ord från herr statsrådet, när han beskyllde mig för att vara demagogisk. Vi brukar inte diskutera på det sättet, och det lämpar sig heller inte för mig att föra sådana diskussioner. Men låt mig säga att Ores 1 800 invånare är tungan på vågen. De har avgörandet i majoritetsfrågan. Om Ores 1 800 invånare säger att de vill gå samman med Orsa — och det sade man med knapp majoritet tidigare, när järnvägen var kvar — blir det flera människor tillsammans i Ore och Orsa än det är i Rättvik. Med hänsyn till att kommunikationerna med Orsa har avsevärt försämrats har Ore nu prövat om sitt ställningstagande, och Oreborna är välkomna att bilda majoritet tillsammans med Rättvik. Jag kan inte förstå att det är demagogi, när jag anför det exemplet för att belysa majoritetsförhållandet. Til syvende og sidst, herr statsråd, är det de 1 800 människorna i Ore kommun och deras synpunkter som skall vara avgörande här. Det är deras framtid vi har att diskutera. Jag hoppas att, när herr statsrådet så småningom skall pröva den framställning som föreligger, den här debatten ändå inte skall ha försvårat möjligheterna för ett objektivt ställningstagande utan att man skall kunna tänka om i förhållande till det beslut som fattades när man lade fast kommunblocket. Det väsentliga är dock att vi får en lösning som ur alla synpunkter står sig inför framtiden. Jag hoppas att herr statsrådet är beredd att anlägga de aspekterna och då också ta all möjlig hänsyn till Orebornas framtid.
Herr talman! På den sista punkten kan jag utan vidare garantera herr Carlsson i Vikmanshyttan att den här debatten skall på intet sätt väga vare sig till förmån eller till nackdel för någon speciell lösning. Det fall som herr Carlsson har anfört i sitt exempel kommer vi att pröva på det sätt som jag har antytt hela tiden. Låt mig bara till sist nämna en sak, medan vi håller på och exemplifierar, för att belysa konsekvenserna av herr Carlssons resonemang. Vi har tyckt att det var angeläget att behålla för framtiden så många kommuner som det fanns förutsättning för enligt den nya kommunindelningsprincipen. Om man i det här aktuella fallet bryter bort en del av det nuvarande kommunblocket, är det risk för att man inte kan behålla den rest som blir kvar som en självständig kommun. Det måste i detta sammanhang bedömas som ganska allvarligt för de kommuninvånare som bor i den andra delen av kommunen.

Vi har då fått säga oss att kommunsammanläggning i sådana sammanhang inte kan få vara ett intresse för uteslutande de invånare som känt sig attraherade av den starkare tätorten, utan det måste också vara ett intresse för resten av invånarna i kommunblocket. Avsikten med reformen är ju att vi skall skapa så likvärdiga möjligheter till en god och bra kommunal service för alla medborgare i våra framtida kommuner som vi över huvud taget kan få. Därför tvingas vi att ständigt föra resonemanget att vi måste ta hänsyn till alla inom ett block som beröres av framställningar om en ändring i kommunindelningen.
Herr talman! Jag hoppas att den debatt som statsrådet och jag fört här ändå skall ha gett synpunkter, skäl och motiv som kan finnas och som man får ta hänsyn till vid en bedömning av dessa frågor. Jag hoppas också att statsrådet skall få möjlighet att verkligen tänka igenom de synpunkter som en liten glesbygdskommun ”vid sidan om” har. Den känner sig i många sammanhang en aning — jag uttrycker mig ytterst försiktigt — illa behandlad, inte minst med hänsyn till nedläggningen av persontrafiken på järnvägen. Vidare tar jag fasta på statsrådets ord att man vid sin bedömning skall söka se allsidigt på denna fråga och ta hänsyn till alla aspekter som finns då man går att avgöra detta ärende, som ändå skall klaras ut inom en ganska nära framtid. Jag ber att än en gång få tacka statsrådet för det svar jag fått.
Herr talman! Herr Wikström har frågat mig dels om jag delar den värdering av utbildningen vid Sköndalsinstitutet, som kommit fram i skilda opinionsyttringar från kyrkligt håll och i en skrivelse från Stockholms socialdemokratiska ungdomsdistrikt, dels om jag anser att denna utbildning genom fortsatt statsbidrag bör garanteras för i varje fall de närmaste fem åren. Vad den första frågan beträffar ser jag det faktum att Svenska diakonsällskapets sociala utbildningsverksamhet åtnjuter statsbidrag som ett uttryck för att statsmakterna åtminstone tills vidare godtagit den vid institutet meddelade utbildningen. Som svar på den andra frågan vill jag anföra följande. Vid 1967 års riksdag framfördes motionsvägen krav på att bidraget till Sköndalsinstitutet successivt skulle avvecklas i takt med att utbildningskapaciteten vid socialhögskolan i Stockholm byggdes ut. Dåvarande statsutskottet avstyrkte motionskravet med hänvisning till den då rådande bristen på personal med social utbildning. De senaste årens kraftiga utbyggnad av socionomutbildningen leder dock till att bristen på personal med sådan utbildning snabbt minskar. Motiven för bidraget till Sköndalsinstitutet kan därmed komma att förlora i tyngd. Inom universitetskanslersämbetet pågår för närvarande utredningsarbete rörande yrkesinriktade studiekurser inom här aktuella ämnesområden. 1968 års utbildningsutredning prövar vidare såväl socionomutbildningens innehåll som dimensioneringen av den högre utbildningen inom den sociala sektorn. Frågan om fortsatt statsbidrag till Sköndalsinstitutet bör prövas i samband med ställningstagandet till sistnämnda överväganden.

Herr talman! I min interpellation bad jag statsrådet Moberg att tala om hur han värderade den utbildning som ges vid Sköndalsinstitutet och hur han såg på möjligheten att garantera fortsatt statsbidrag för institutet för de närmaste åren. Jag vill nu tacka statsrådet för ett positivt svar. Det gladde mig mycket att läsa den skrivelse som Stockholms SSU-distrikt sänt in till utbildningsdepartementet och där man framförde utomordentligt starka lovord till den utbildning som ges vid Sköndalsinstitutet. Nu synes statsrådet ställa sig bakom denna positiva värdering, och det är naturligtvis mycket glädjande för institutet, dess huvudmän och många vänner. På den andra delen av min interpellation svarar statsrådet Moberg att frågan om fortsatt statsbidrag till Sköndalsinstitutet bör prövas i samband med att regering och riksdag tar ställning till de förslag som U 68 kan förväntas avlämna mot slutet av detta år. Det måste tolkas så att institutet kan räkna med fortsatta statsbidrag i varje fall fram till 1974 eller 1975, då man kan förmoda att underlag föreligger från U 68 och remissinstanserna för ett ställningstagande från statsmakternas sida. Sköndalsinstitutet kan alltså räkna med arbetsro till dess, och för det värdefulla beskedet ber jag att få tacka statsrådet Moberg.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig dels om jag anser att 31 § stadgan för socialhögskolorna och tillämpningen av denna står i god överensstämmelse med riksdagens beslut, dels om jag vill redogöra för de åtgärder som vidtagits för att öka tillgången på praktikplatser inom socionomutbildningen. Svaret på herr Wikströms första fråga är ja. Jag skall motivera mitt svar något. Jag vill erinra om att utbildningsutskottet, vid sin behandling av propositionen om social utbildning och forskning, med hänvisning till försöksverksamheten med vidgat tillträde till socionomutbildningen påpekade att en betydande andel av de sökande har relativt omfattande yrkeserfarenhet. Utskottet ansåg i likhet med vad jag själv anfört i propositionen det utomordentligt väsentligt att personer med relativt omfattande yrkeserfarenhet från skilda sam hällssektorer får tillgodoräkna sig denna erfarenhet — inom de ramar som angavs i propositionen — som en del av den praktiska erfarenhet som fordras för socionomexamen. Utskottet förordade vidare en väsentlig ökning av andelen intagna med praktisk yrkeserfarenhet. Strävan borde vara att antalet studerande med yrkeserfarenhet blir så stort att den ökning av antalet intagningsplatser som utskottet tidigare uttalat sig för kan genomföras. Utskottet framhöll vidare att de som inte har yrkeserfarenhet liksom hittills bör få handledd praktik under två terminer. I anslutning till utskottsbetänkandet har 31 § stadgan för socialhögskolorna utformats på så sätt att den handledda praktiken omfattar fem månader för dem som har förvärvat yrkeserfarenhet omfattande minst tio månader, medan av övriga studerande fordras två terminers handledd praktik. Mot bakgrund av vad jag här anfört anser jag att 31 § stadgan för socialhögskolorna står i god överensstämmelse med riksdagens beslut. I propositionen om social utbildning och forskning förordade jag att man vid bedömningen av fullgjort praktikarbete bör vara generös i fråga om avgränsningen av de områden, inom vilka den praktiska erfarenheten bör ha inhämtats. Utskottet ansåg — som jag nyss nämnt — att erfarenhet från skilda samhällssektorer bör få tillgodoräknas inom de ramar som angavs i propositionen. Den enda begränsning som angavs i propositionen var att arbete i isolerade miljöer och arbete på arbetsplatser med mycket litet antal anställda torde vara mindre lämpat som praktik för blivande socialarbetare. De av nämnden för socionomutbildning utfärdade anvisningarna följer helt riksdagsbeslutet. I nämndens informationsmaterial rekommenderas sökande som för första gången går ut i yrkesarbete att om möjligt välja socialt eller förvaltningsinriktat arbete. Vid urvalet bland de sökande tillmäts yrkeserfarenhet från s.k. socionomyrken och näraliggande områden större betydelse än annan yrkeserfarenhet.

Jag vill meddela, att om oordning på nytt uppstår på läktaren kommer jag att förordna om samtliga åhörares avlägsnande.

Herr talman! Först ett tack till statsrådet Moberg för det utförliga svaret! Frågan om praktikinslagen i socionomutbildningen håller på att bli något av en följetong här i riksdagen. Det hänger naturligtvis samman med att man på regeringshåll kommit att så hårt koppla samman frågan om en utbyggnad av socionomutbildningen med en nedskärning av den handledda studiepraktiken. Vi var väl många som trodde att frågan var avförd från dagordningen för ett tag i och med den kompromiss som uppnåddes i utbildningsutskottet i fjol. Men som framgår av interpella tionen finns det tyvärr anledning att återkomma. Det finns inledningsvis skäl att erinra om bakgrunden till den situation som vi befinner oss i i dag. 1969 föreslog U 68 att antalet utbildningsplatser vid socialhögskolorna skulle fördubblas på kort tid. För att möjliggöra detta föreslogs samtidigt en nedskärning av studiepraktiken från tolv till fem månader. Förslaget möttes av en skur av protester inte bara från de studerande och deras lärare utan också från de kommuner, ämbetsverk, organisationer etc. som traditionellt tar emot de färdigutbildade socionomerna. När riksdagen 1970 uttalade sig för en utbyggnad av socionomutbildningen såg man sig därför också föranlåten att uttala, att en utgångspunkt för detta ställningstagande varit att man bör undvika varje åtgärd som innebär en försämring av utbildningen. Det konkreta förslag till utbyggnad av socionomutbildningen som förelades 1971 års riksdag innebar i fråga om praktiken avsevärda förändringar i förhållande till gällande studieordning. En av de två handledda praktikperioderna om vardera fem månader föreslogs ersatt av en allmän yrkespraktik av motsvarande längd, fullgjord före utbildningens påbörjande. Att hävda att denna förändring inte skulle påverka utbildningens kvalitet var naturligtvis ohållbart. Ett utbildningsmoment med klar och direkt yrkesförberedande karaktär kan inte ersättas med ett moment av allmänt orienterande karaktär utan att detta påverkar slutresultatet. Även om en allmän yrkeslivsorientering kan vara värdefull, inte minst för dem som kommer direkt från teoretiska studier i gymnasiet, skulle konsekvenserna av den föreslagna förändringen naturligtvis ha blivit att de studerande kommit ut i sin nya yrkessituation sämre förberedda än tidigare. I riksdagen mötte förslaget ett betydande motstånd. Samtliga oppositionspartier och enstaka ledamöter av regeringspartiet reste krav på ett bibehållande tills vidare av den gällande studieordningen. Att genomföra en förändring av tvivelaktigt värde samtidigt som U 68 förbereder en mer omfattande förändring av socionomutbildningen uppfattades som föga meningsfullt. För regeringen hotade ett voteringsnederlag. I den situationen var man villig att gå kritikerna till mötes, och inom utbildningsutskottet kunde vi efter långa diskussioner nå en kompromiss, som ett enhälligt utskott ställde sig bakom. Vi hade tre utgångspunkter för vårt ställningstagande: 1. Socionomutbildningen bör byggas ut i den takt som föreslagits. 2. Man bör undvika varje åtgärd som innebär eller som kan innebära en försämring av socionomutbildningen. 3. Studieordningen vid socialhögskolorna bör i avvaktan på U 68:s förslag i möjligaste mån bibehållas oförändrad. Mot den här bakgrunden fann utskottet det önskvärt att modifiera gällande intagningsordning så att bättre garantier skapades för att den önskade intagningskapaciteten kunde förverkligas inom rimlig tid. För att nedbringa antalet erforderliga praktikplatser skulle personer med tidigare yrkeserfarenhet beredas möjlighet att tillgodoräkna sig denna erfarenhet som en del av den praktik som fordras för socionomexamen. Någon ytterligare förändring av studieorganisationen skulle inte ske. Detta var grundvalen för hela den kompromiss som uppnåddes i utbildningsut skottet. Studieordningen skulle bibehållas oförändrad. Men utskottet öppnade en möjlighet för dem som hade tidigare yrkeserfarenhet att få tillgodoräkna sig denna. Det är därför med en viss förvåning som man tar del av den ändrade stadgan för socialhögskolorna. Här är bilden en helt annan. Med några raska penndrag har de ansvariga i utbildningsdepartementet vänt upp och ned på riksdagsbeslutet. De två handledda praktikperioderna har plötsligt blivit bara en. Endast för dem som saknar tidigare yrkeserfarenhet hålls möjligheten till två handledda praktikperioder öppen. Det som enligt utbildningsutskottet skulle vara huvudregel har plötsligt blivit undantag och vice versa. Konsekvenserna av den här — som jag menar — felaktiga tolkningen av riksdagsbeslutet framgår klart när man studerar hur den nya stadgan tillämpats. Nämnden för socionomutbildning har — med utgångspunkt i propositionen — fastställt att ”såsom en handledd studiepraktikperiod i princip tillgodoräkna all yrkeserfarenhet som är av minst 10 månaders längd och vilken ej har inhämtats genom arbete i isolerade miljöer eller arbete på arbetsplatser med mycket litet antal anställda”. Dvs. nästan varje form av tidigare yrkesverksamhet gör det omöjligt för den studerande att bli delaktig av en andra praktikperiod, även om han eller hon skulle önska det. I många fall upplevs det naturligtvis som en fördel för den studerande att kunna förkorta utbildningstiden genom att få tillgodoräkna tidigare yrkeserfarenhet som en fullgjord praktikperiod. Men alla upplever det inte på det sättet. I höstas krävde 178 nyinskrivna elever vid socialhögskolan i Örebro rätt att välja mellan en eller två handledda praktikperioder. Samma krav har framförts från lärarrådet vid socialhögskolan i Stockholm. Och om jag inte är fel underrättad, föreligger i dag ett antal ansökningar från enskilda studerande om att trots tidigare yrkeserfarenhet få genomgå två praktikperioder. Det är inte svårt att hitta orsaker till att det förhåller sig på det här viset. Att gå miste om ett utbildningsmoment som är direkt yrkesförberedande kan upplevas som en nackdel i en situation med hårdnande konkurrens på arbetsmarknaden. Den yrkeserfarenhet som man har kan upplevas som otillräcklig för kommande yrkesuppgifter. Vissa typer av praktikplatser är i realiteten inte tillgängliga för dem som inte tidigare genomgått en praktikperiod. Och med en praktikperiod kan det viktiga momentet social metodik, som utgör den teoretiska grundvalen för yrkesverksamheten, läsas först efter fullgjord praktik. Mot den här bakgrunden är det svårt att finna att tillämpningen av riksdagens beslut i praktikfrågan står i ”god överensstämmelse” med detta. Vi ville öppna en möjlighet för dem som hade yrkeserfarenhet att tillgodoräkna sig denna och inte helt avstänga dem från varje möjlighet till två praktikperioder om det fanns skäl härför. En tillämpning som skall ligga i linje med intentionerna bakom riksdagsbeslutet bör därför ges en annan utformning. Ett alternativ är att man bereder personer med tidigare yrkeserfarenhet tillfälle att efter prövning i t.ex. nämnden för socionomutbildning genomgå två praktikperioder. Den andra vägen är att begränsa den typ av yrkeserfarenhet som kan tillgodoräknas i direkta socionomyrken och därmed närbesläktade yrken. Till slut vill jag lägga ett par mer principiella synpunkter på den här frågan. Valet 1970 medförde ett nytt parlamentariskt läge. Socialdemokraterna förlorade sin tidigare majoritetsställning. Plötsligt befann man sig i en situation där man var hänvisad till stöd från andra partier för att få igenom sina förslag. I de flesta fall har man fått detta stöd genom att vänsterpartiet kommunisterna tagit på sig rollen som stödparti. Men vi kan ändå notera ett antal frågor där riksdagsmajoriteten har gått emot regeringen. Socionomutbildningen är bara ett sådant exempel. Och som vi såg i går kommer vi säkert att även under det här riksdagsåret få vara med om ett antal frågor där regeringen tvingas ta konsekvenserna av sin minoritetsställning. I den situationen är det av stort intresse att se efter hur regeringen verkställer ett beslut som i sak har gått den emot. Ett statsråd som lidit nederlag i riksdagen har i princip tre handlingsalternativ till sitt förfogande. En väg, som använts flitigare i andra länder än hos oss, är att vederbörande statsråd avgår och därmed helt frånsäger sig ansvaret för verkställigheten av beslutet. Om han väljer att sitta kvar är den naturligaste lösningen att försöka verkställa beslutet i så nära överensstämmelse som möjligt med riksdagens intentioner. Men han har också en tredje möjlighet. Han kan samla sina medarbetare omkring sig och fråga: Hur skall vi nu göra för att gå runt riksdagsbeslutet och få kvar så mycket som möjligt av vårt eget förslag? Den senare linjen är tyvärr den som regeringen för närvarande tycks praktisera. Det är i och för sig förståeligt att ett sårat statsråd vill utnyttja de möjligheter som står till hans förfogande för att driva igenom sin egen vilja. Men är det en linje som är förenlig med god parlamentarisk praxis? Om man inte kan acceptera folkrepresentationens beslut, känner de parlamentariska spelreglerna bara en lösning.

Herr talman! Det är inte min uppgift att som enskilt statsråd i ett sådant här sammanhang föra den principiella diskussion som herr Wikström i slutet av sitt inlägg tog upp om det sätt varpå en minoritetsregering agerar. Det är andra som bör föra den. Men låt mig bara konstatera, herr Wikström, att i den här frågan om socionomutbildningens utformning är Er tolkning av den politiska innebörden i riksdagsbeslutet inte oomstridd. Om det nu hade varit så, herr Wikström, att folkpartiet verkligen känt att man i socionomutbildningsfrågan hade orsakat regeringen ett nederlag, varför utnyttjade inte herr Wikström eller herr Wikströms partiledare tillfället vid behandlingen i riksdagen av denna fråga att markera sin stora vinst? Ni hade kunnat räkna med ganska stora rubriker i vissa tidningar, om ni hade kunnat få en sådan tolkning till stånd när riksdagen tog ställning. Men ni sade inte ett ord! Och enligt vad jag kommer ihåg använde inte den borgerliga pressen beslutet som underlag för att konstatera hur svag regeringen var då. Upptakten verkade lovande, herr Wikström, men slutet blev kanske inte riktigt vad ni hade räknat med. Riksdagens beslut på denna punkt var — och nu kommer jag in på sakliga sidan, herr talman — en kompromiss i verklig mening. Regeringsförslaget innebar att alla studerande vid socialhögskolorna skulle ha dels praktik före antagningen, dels handledd praktik om fem månader. Mot detta stod i motioner framfört förslag med yrkande om oförändrade fordringar, dvs. att alla elever, oavsett vad de hade gjort innan de började sin socionomutbildning, skulle gå igenom två handledda praktikterminer. Kompromissen i utskottet och riksdagens beslut innebär, med den tolkning som regeringen ger den att man i stället för två alternativ — regeringens och motionärernas — väljer en mellanlinje.

Jag kan inte se annat än att detta är en mycket enkel och nära till hands liggande tolkning av den verkliga innebörden av en kompromiss. Ty vad vore det eljest fråga om? Ja, om man ger förslaget en annan tolkning, så skulle det vara ett regeringsnederlag. Men då återkommer jag till frågan varför inte folkpartiets företrädare i riksdagen kammade hem den vinsten, om ni den gången ansåg att det fanns en sådan. Vi tolkade er tystnad så, att ni lojalt accepterade kompromissen. Herr talman! Låt mig sedan med anledning av första delen av herr Wikströms anförande göra ett par påpekanden. För det första var remissbehandlingen av förslaget från U 68 inte så entydig till sin innebörd som herr Wikström påstod i sitt anförande. Remissinstanserna delade sig i två läger, precis som de politiska partierna till en början gjorde. På regeringens renodlade linje, som var densamma som utredningens, stod vid remissbehandlingen två så tunga remissinstanser som Landsorganisationen och arbetsmarknadsstyrelsen — om jag nu inte missminner mig. Den allmänna bilden av remissbehandlingen var en uppdelning i två läger; det bör tilläggas med anledning av herr Wikströms historieskrivning.

I utskottsutlåtandet finns det på den punkten en uttrycklig hänvisning till vad jag uttalat i propositionen. Det förefaller mig därför märkligt att herr Wikström nu i sitt inlägg hävdar att den tolkning som gjorts av nämnden för socionomutbildning även på den punkten skulle vara den rakt motsatta den som utskottet avsett i sin skrivning. Läs utskottsutlåtandet ordagrant, herr Wikström!

Herr talman! Herr Wikströms parlamentariska betraktelser liksom hans utnämnande av vpk till ett stödparti skall jag förbigå; de är ointressanta för sakdebatten i denna fråga och i synnerhet för socionomutbildningen. Låt mig i stället gå in på frågeställningen om utbildningsutskottets och riksdagens beslut. Jag menar att utbildningsutskottets betänkande och därmed riksdagens beslut innebar ett understrykande av att den dittills gällande ordningen vid socialhögskolorna skulle bibehållas. Utskottet framhöll nämligen som sin mening att en utgångspunkt för ställningstagandet borde vara ”att studieordningen vid socialhögskolorna i avvaktan på U 68:s förslag i möjligaste mån bibehålls oförändrad”. Utskottet diskuterade vidare olika möjligheter att öka antalet praktikplatser — det var en kärnfråga i denna diskussion — och sade efter att ha pekat på några lämpliga områden: ”Kungl.

Benägenheten till glidningar i frågan kom till uttryck redan i ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet den 14 maj 1971, vari det bl.a. heter: ”I fråga om studieordningen vid socialhögskolorna innebär bestämmelserna att i socionomutbildningen kommer att ingå fem månader handledd praktik. Studerande som saknar yrkeserfarenhet vid intagningen kommer emellertid att få två perioder handledd praktik om sammanlagt 10 månader.” Statsrådet Moberg tolkade också riksdagens beslut som ”en betydande förändring jämfört med nuläget”. Utskottet har alltså sagt att studieordningen så långt möjligt borde bibehållas oförändrad. Statsrådet Moberg har sagt att det är fråga om en betydande förändring. Bägge tolkningarna av riksdagens beslut kan inte vara riktiga! Utskottet har pekat på de särskilda möjligheter för personer med yrkeserfarenhet att vinna inträde som redan gällde. Statsrådet Moberg har anfört detta som bevis för en betydande förändring. Båda tolkningarna av ifrågavarande bestämmelser kan inte vara riktiga! Utskottet förordade visserligen, som statsrådet Moberg säger, ökad intagning av sökande ”med praktisk yrkeserfarenhet som får tillgodoräknas som handledd praktik”. Men utskottet tillfogade: ”Ökningen måste bli beroende av resultatet av arbetet med att få fram nya praktikplatser.” Utskottet ställde alltså praktikfrågan i förgrunden. Statsrådet Moberg sökte uppenbarligen tolka fem månaders praktik som regel och tio månaders praktik mera som undantag, vilket enligt min mening inte är den slutsats man bör dra av riksdagsbeslutet.

Den stora enigheten inom utbildningsutskottet gjorde dock att jag avstod från ett särskilt yttrande. Man kunde knappast förutsätta annat än att utskottets uttalade mening också skulle bli riktningsgivande för utbildningsdepartementet. Jag är icke helt övertygad om att så har blivit fallet. Låt mig, herr talman, till slut — för undvikande av varje missförstånd — betona att jag anser det såsom mycket betydelsefullt att arbetslivserfarenhet tillgodoräknas vid utbildning och att detta bör gälla olika utbildningsvägar. Men det problemet löser man inte på det sätt som tillämpats i fråga om socionomutbildningen. Det löser man inte genom att försämra villkoren på en utbild ningslinje.

Herr talman! Det är alltid intressant att försöka räkna ut i förväg vilken turnering ens debattmotståndare kommer att använda sig av. Jag hade nog funderat över det i detta fall också, men statsrådet Moberg valde verkligen en alldeles ny och originell infallsvinkel — det måste jag säga till hans heder. Han förebrår mig för att jag inte tog ordet i samband med att riksdagen fattade sitt beslut i fjol, när ett enigt utskott lagt fram förslag till en lösning som vi bedömde inte bara som en kompromiss utan t.o.m. som ett ganska bra förslag mot bakgrunden av den rätt förvirrade situation som hade uppstått med anledning av propositionen och ett stort antal motioner. Statsrådet Moberg vill vända det mot mig att jag inte gick upp då och försökte kamma hem någon vinst. Om mitt huvudintresse hade varit att till varje pris sparka på ett statsråd, skulle jag möjligen ha kunnat använda mig av den taktiken. Men jag hade liksom de andra ledamöterna av utskottet ett enda intresse, nämligen att få till stånd en så hygglig lösning som möjligt i sakfrågan. Jag tror att vi alla i utskottet upplevde det så att, när vi hade kämpat oss fram till en kompromiss, det inte fanns anledning för oss att stå i kammaren och fäkta. Men det betydelsefulla är ju, statsrådet Moberg, vad som händer när sedan det ansvariga statsrådet övertar tolkningen och tillämpningen av detta beslut. Det är klart att vi, som sitter i utskottet, är intresserade av den frågan, och att jag tar upp en debatt i det ögonblick jag upplever att statsrådet Moberg har gått ifrån det som utskottet har sagt. Jag har inte försökt kamma hem någon politisk poäng på en kompromiss, men jag har reagerat mot att den uppgörelse som utskottet kom fram till och en enhällig riksdag godtog nu inte fullföljs. Man kan ju göra olika tolkningar här. Jag vill inte gå så långt att jag säger att statsrådet Moberg medvetet försöker att vantolka riksdagens beslut — det vore ju förfärligt. Men det är uppenbart att det på den här punkten råder starkt delade meningar. Vore det så att på den ena kanten bara stod utbildningsutskottets vice ordförande och på den andra kanten statsrådet Moberg, så kunde det väl kvitta; jag skulle gärna böja mig för statsrådets auktoritet. Men nu råkar det vara så att socionomorganisationerna och de studerande vid socialhögskolorna, facktidningarna och en rad dagstidningar och representanter för utskottet allesammans har upplevt saken på det sättet att statsrådet här har gått in på en linje som icke stämmer med andan i vad utskottet sagt. Det är i detta ögonblick som den intressanta parlamentariska och politiska frågan uppstår. Jag gjorde några principiella slutreflexioner i den frågan, men jag kan gärna låta dem vara, därför att jag knyter dem inte bara till detta fall utan till en rad ärenden. Det vore intressant om statsministern eller någon annan vid tillfälle tog upp just frågan om det inte är rimligt att — som jag antydde — när riksdagen fattar ett beslut, som går stick i stäv mot en proposition, det ansvariga statsrådet sätter en ära i att så nära och så troget som möjligt fullfölja vad riksdagen har sagt. Då menar jag både lagens bokstav och dess anda! Men låt den diskussionen nu vara. Statsrådet Moberg har kanske rätt i att jag får föra den med någon annan. Kvar står dock sakfrågan: Hur skall man ha det med praktiken i socionomutbildningen? Om vi för ett ögonblick, herr Moberg, antar att det är jag som tolkar utskottet och riksdagen rätt, bör man då inte överväga någon av de utvägar som jag angav i mitt anförande? Jag sade att en utväg skulle vara att man bereder personer med tidigare yrkeserfarenhet möjlighet att efter prövning av t.ex. nämnden för socionomutbildning genomgå två praktikperioder. En annan utväg skulle vara att begränsa den tid av yrkeserfarenhet som kan tillgodoräknas i direkta socionomyrken eller därmed nära besläktade yrken. Om det alltså skulle framkomma vittnesbörd om att den tolkning jag företräder är den riktiga, är det då inte rimligt att man frågar sig hur man skall kunna förändra tillämpningen så att den verkligen kommer att stämma med vad riksdagen sagt? Här försökte jag i all vänlighet anvisa två tänkbara utvägar, som enligt min mening gör rättvisa åt vad utskottet och riksdagen anfört. Jag har sträckt ut en öppen hand, därför att jag tycker att det viktiga är kvaliteten i socionomutbildningen. Sedan ankommer det på statsrådet Moberg att bestämma om han vill göra något åt detta eller om han envist fasthåller vid att hans tolkning är den riktiga.

Herr talman! Först riktar jag mig till herr Wikström som interpellant. Jag återkommer till vad jag sade i min replik till herr Wikströms första inlägg.

Detta strider enligt min bedömning inte på något sätt mot att man i utskottsbetänkandet har talat om att den nuvarande ordningen i stort sett skall bibehållas tills dess U 68 har prövat saken. Vad U 68 prövar — det framgår av mitt remissvar — är relativt annorlunda problem. Det är möjligheterna att låta den samhällsvetenskapliga utbildningen med viss justering blir likvärdig med socionomutbildning. Frågan är då hur en sådan utbildning och den nuvarande socionomutbildningen skall fasas samman för att systemet skall vara enhetligt. Så tolkar jag den delen av utskottets betänkande. Och det vi gjorde efter riksdagsbeslutet var att vi öppnade två olika vägar på lika villkor. Herr Wikström säger att det nu råder starkt delade meningar om tolkningen.

Det finns med säkerhet åtskilliga utanför detta hus — om vi nu håller oss till dem — som är intresserade av socionomutbildningen och som torde ha samma uppfattning som regeringen om vilken tolkning som är den önskvärda. Jag föreställer mig att åtskilliga avnämare är tacksamma för att en utbildningsgång, där en ordentlig förpraktik ges det värde den bör ha, nu är likställd med den tidigare ordningen, som innebar att enbart utbildning vid skolan tillmättes värde. Jag föreställer mig också att de remissinstanser som stödde U 68:s förslag menar att regeringens tolkning är rimlig med de förutsättningar som gällde.

Skall man efterkomma herr Wikströms invit — och det skall jag gärna göra — är det nödvändigt att först få veta vilken uppfattning andra som är intresserade av den här utbildningen har om den utformning som regeringen givit den. Men jag lovar herr Wikström att efter detta ta upp en diskussion i lämplig form, eftersom jag självfallet är oerhört lyhörd för sådana synpunkter av principiell natur som kom fram i herr Wikströms inlägg. Det är inte någonting som jag på något sätt negligerar, utan jag tar verkligen denna kritik på största allvar. Sedan till herr Berndtson!

Hur skall vi klara utbildningsexpansionen på ett tillfredsställande sätt även om så många som 50 procent av nybörjarna framöver följer det ena av de två alternativ som stadgan anvisar? Jo, då krävs 1972/73 enligt beräkningar i runt tal I 170 praktikplatser med handledare. För närvarande torde antalet vara något lägre. Ökningen är alltså relativt svag. Men 1973/74 — beräkningen utgår då från att ungefär hälften går den ena och hälften den andra vägen — krävs inte mindre än 1 570 platser, dvs. en nästan 40-procentig ökning av platsantalet.

Med alla goda krafters hjälp skall vi försöka komma till rätta med den.

Jag är nu lika väl som för ett år sedan övertygad om att hade oppositionens linje gått igenom i oförändrad form, skulle det varit omöjligt för oss att genomföra den kapacitetsökning av socionomutbildningen, som alla var så överens om borde komma till stånd. Det är i detta avseende jag har tolkat in det stora allvaret i utskottets uttalande på den punkten. Sedan vill jag, herr Berndtson, med skärpa tillbakavisa påståendet att enligt stadgans innebörd är det ena huvudregel och det andra undantag. Det är likvärdiga varianter. Av lagtekniska skäl har man gett stadgan den utformning den har. De två linjerna är ställda vid sidan av varandra: förpraktik plus en handledd praktik under studietiden, alternativt två handledda praktikterminer. Enligt min mening motsäger herr Berndtson sig själv i slutet av sitt inlägg.

Jag förstår det inte.

Herr talman! Jag tycker linjerna börjar klarna. När vi talar om kompromissen så menar vi som satt i utskottet givetvis den uppgörelse som där träffades och som sedan låg till grund för riksdagens beslut. Men när statsrådet Moberg talar låter det som om statsrådet med ordet kompromiss menar ett slags privat kompromiss som han gör mellan det riksdagen sagt och det han ursprungligen hade tänkt. Den tolkningen kan man inte acceptera. När propositionen är lagd och riksdagen tagit ställning och förändrat innehållet i det som propositionen en gång föreslog, är det naturligtvis vad riksdagen har sagt som skall gälla. Om man skall hårdra det kan man säga att propositionen i det läget är relativt ointressant! Nu försade sig också statsrådet Moberg. Statsrådet sade att många delar regeringens uppfattning om vilken tolkning som är den önskvärda. Men det finns inte någon önskvärd tolkning, utan det finns en tolkning som är rimlig. Det är detta saken gäller och det är väl här vi skiljer oss åt. Statsrådet önskar tolka riksdagsbeslutet på ett visst sätt, och min utgångspunkt är att riksdagen har tagit ställning och nu gäller det att fullfölja den. Det är alldeles uppenbart att vi har skilda uppfattningar när statsrådet säger, att om vi skall diskutera denna fråga måste vi låta olika remissinstanser uttala sig. Men det behövs inget remissförfarande när riksdagen har uttalat sig, utan frågan är bara: Hur tolkar man riksdagens beslut? Det behövs inte någon ny utredning, inte något remissförfarande, utan det behövs bara att man läser innantill och är beredd att så långt det någonsin är möjligt följa det riksdagen har sagt. Sedan är frågan vad man från riksdagens sida kan göra för att hävda den tolkning som man tycker är riktig. Det finns tre eller fyra tänkbara utvägar, och låt mig rekapitulera dem, eftersom det är intressant hur riksdagen kan bevaka att dess beslut fullföljs. Man kan från ett antal ledamöter ställa förtroendefråga. Man kan använda sig av dechargeinstrumentet. Man kan utnyttja utskottets initiativrätt. Dessa tre är relativt exceptionella åtgärder. Så har vi det mycket ofta utnyttjade interpellationsinstitutet, där man försöker fånga in vad som har legat till grund för en viss tolkning eller praxis från regeringens sida, och där man försöker hävda — som i det här fallet — hur man uppfattar riksdagens beslut. I detta läge är det alltså uppenbart att vi har olika uppfattningar både om vad som avses med kompromissen och om vad det är för text man egentligen skall följa, propositionen eller riksdagsbeslutet, eller om man möjligen skall göra en läsning mitt emellan dem. Låt oss nu till sist lämna detta och se mycket praktiskt på frågan. I det här läget råder uppenbarligen starkt delade meningar och det är ett ganska stort missnöje bland de studerande. Också avnämarna säger att man kanske kommer att få sätta dem i andra rummet som genomgår den utbildning det här gäller. Är det då inte rimligt, statsrådet Moberg, att fråga sig: Kan jag vara generös och gå deras önskemål till mötes som vill att praktiken skall utformas på det sätt jag tidigare tolkat riksdagens beslut på? Jag har förut riktat en invit, och den står ju kvar. Detta är inte en fråga som berör mig personligen. Här är det statsrådet Moberg kontra de studerande vid socialhögskolorna och deras avnämare. Den frågan är verkligen i högsta grad praktisk. Här är det, tycker jag, angeläget att efterlysa generositet från statsrådets sida.
Herr talman! Vad utskottet sade i praktikfrågan var egentligen att man fann det svårt att tillförlitligt beräkna resultatet av en effektiv ackvisition av nya platser. Därför förordade man väsentligt ökad intagning av sökande med praktisk yrkeserfarenhet, men sade att denna ökning måste bli beroende av resultatet av arbetet med att få fram nya praktikplatser. Jag saknar besked i de inlägg som statsrådet Moberg har gjort om resultatet av arbetet med att få fram nya praktikplatser och hur läget är i dag. Jag är inte övertygad om att situationen är särskilt hopplös på den fronten. I fjol hade vi tillfälle att titta på statistik över tillgången på praktikplatser i olika län och fann mycket stora variationer. I något län gick det omkring 50 000 innevånare på varje praktikplats mot i ett annat län omkring 4 000. Jag är alltså inte övertygad om att man har spårat upp alla möjliga praktikplatser. Är vi överens om praktikens betydelse bör man väl också göra vad som är möjligt för att skaffa fram nya praktikplatser.

Jag har angett en principiell syn på yrkeserfarenhetens allmänna värde och menar att den bör få en annan roll, men jag vet ingen, som därför anser att konkret utbildning eller praktik blir överflödig för en speciell utbildning. Jag menar, herr Moberg, att det ligger ingen motsättning i mitt resonemang och synsättet på praktikverksamheten i socionomutbildningen.

Herr talman! Herr Wiklund i Härnösand har frågat mig om jag är beredd medverka till att rådande oklarhet i fråga om innebörden i riksdagens beslut beträffande utvidgad användning av det 2-procentiga schablonbidraget undanröjs. I kungörelsen om kommunal och statlig vuxenutbildning regleras statens kostnadsåtagande i samband med de utökade uppgifter som ålades kommunerna genom de nya intagningsbestämmelserna för den kommunala vuxenutbildningen. Det ankommer sedan på de kommunala myndigheterna att fatta beslut om hur de tillgängliga medlen skall fördelas på olika ändamål. För egen del vill jag i detta sammanhang gärna stryka under den betydelse en uppsökande verksamhet har liksom studieförbundens insatser på området. I den proposition om vuxenutbildning som inom kort kommer att presenteras för riksdagen kommer förslag att läggas fram om särskilda medel till studieförbunden för deras kostnader för bl.a. uppsökande verksamhet m.m. inom det prioriterade studiecirkelområdet.

Herr talman! Återigen en intressant tolkningsfråga! Det som utskottet uttalar är att schablonbidraget får användas för uppsökande verksamhet inom vissa grupper.

Den tolkningen är enligt gällande sätt att tolka ord som ”får” och dylikt entydig. Följaktligen får det konsekvenser vid själva författningsskrivandet. När vi i författningen reglerar vårt mellanhavande med kommunerna i detta fall, kan vi till följd av denna skrivning inte i författningstexten uttala någon viljeyttring om en skyldighet, varken negativ eller positiv. Följaktligen tiger texten på den punkten. Men jag håller med interpellanten om att man blir betänksam när man tar del av de motiveringarna för de avslag till folkbildningsförbund som tydligen gjorts på sina håll ute i kommunerna. Då förstår jag väl herr Wiklunds oro. Jag skall gärna medverka till att i lämplig form klargöra innebörden av författningen i det avseendet, så att man i fortsättningen rimligen inte skall kunna anföra den typ av argument som tydligen anförts i enstaka kommuner. Följaktligen, herr Wiklund, kan jag inte, utifrån denna debatt och dessa diskussioner, ändra på själva författningstexten som Ni begärde att jag skulle göra. Däremot finner jag liksom Ni anledning att bl.a. utifrån exemplen fråga mig om det inte är möjligt att ganska snabbt kartlägga hur kommunerna använt dessa 2 procent.

Där delar jag de synpunkter som förts fram och skall försöka verka för att andan i det som sades på denna punkt så småningom blir förverkligad.

Herr talman! Jag vill än en gång upprepa att i sak föreligger ingen skillnad i uppfattning mellan herr Wiklund i Härnösand och mig. Jag upprepar dessutom att jag skall medverka till att det blir klarlagt — vilket uppenbarligen är nödvändigt med hänsyn till vissa kommuners motiveringar i sina avslagsbeslut — att kommunerna har rätt att ur detta bidrag ge medel till folkbildningsorganisationerna.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat justitieministern om han anser tiden vara inne för en översyn av lagstiftningen om stiftelser. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Svensk rätt innehåller inte någon samlad reglering av stiftelseinstitutet. Vissa allmänna bestämmelser finns i 1929 års lag om tillsyn över stiftelser. Dess huvudsakliga syfte är att ge en grund för offentlig kontroll och tillsyn av vissa allmännyttiga stiftelser. Det principiella kravet på tillsyn är emellertid försett med flera undantag. Bl. a. gäller att stiftaren kan föreskriva att stiftelse inte skall stå under tillsyn. I riksdagen har vid skilda tillfällen väckts frågor om översyn av lagstiftningen om stiftelser. Senast behandlades ämnet av riksdagen år 1970. Då avslogs vissa motioner om en sådan översyn, bl.a. under hänvisning till pågående utredningsarbete. Sedan dess har riksdagen beslutat om ändring i 1929 års lag på en punkt, nämligen i fråga om den lägre värdegräns vid vilken stiftelse inte skall stå under tillsyn. Denna gräns har sålunda höjts från 10 000 till 20 000 kronor. Vidare kommer inom kort att läggas fram proposition med förslag till lagreglering av permutationsinstitutet. Som interpellanten påpekar innehåller samarbetsutredningens betänkande vissa förslag som gäller stiftelser. Sålunda föreslås dels att det allmänna skall få representation i styrelsen för vissa större allmännyttiga stiftelser, dels att vissa sådana stiftelser som inte står under tillsyn enligt 1929 års lag skall åläggas att avge offentlig redovisning. Samarbetsutredningens betänkande bereds för närvarande inom industridepartementet i samråd med justitiedepartementet. Avsikten är att en proposition på grundval av betänkandet skall läggas fram för riksdagen i höst eller senast i början av nästa år. Huruvida det därefter kan bli aktuellt att ta upp frågan om en större och mera allmän översyn av lagstiftningen om stiftelser är svårt att säga i dag.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Av svaret att döma har regeringen inte ännu tagit ställning till samarbetsutred ningens uttalade mening, att en översyn av den lagstiftning som reglerar stiftelseinstitutet bör komma till stånd. Det är dock snart två år sedan utredningen lade fram sitt betänkande, och det borde enligt min mening ha funnits tid att bilda sig en uppfattning om behovet av en översyn av lagstiftningen på det här området. Utredningen framhåller också klart att tiden nu bör vara mogen att vidta en genomgripande översyn av den lagstiftning som reglerar detta institut. Det har för övrigt varit mycket tyst på senare tid omkring samarbetsutredningens förslag, som när det lades fram i juni 1970 vållade en livlig politisk diskussion, bl.a. beträffande styrelserepresentation för staten i vissa aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Inom parentes vill jag gärna framhålla att i den frågan instämmer jag till fullo i den reservation som förre Sandvikenchefen, bruksdisponenten Haglund, lämnade till utredningens betänkande. Det var emellertid en intressant upplysning statsrådet lämnade: att samarbetsutredningens betänkande nu är under bearbetning i departementen och att en proposition är att vänta i slutet av detta år eller i början av 1973.

Förslagen kan i och för sig vara ägnade att förbättra möjligheterna till insyn i vissa större stiftelser, men fortfarande kvarstår kravet på en genomgripande översyn av den lagstiftning som reglerar stiftelseinstitutet. Nu säger statsrådet Lidbom också att svensk rätt beträffande stiftelser saknar en detaljerad civilrättslig lagreglering. En översyn kan enligt statsrådet bli aktuell sedan en proposition baserad på samarbetsutredningen har behandlats. Jag kan för min del inte inse logiken i den kopplingen mellan den kommande propositionen och en eventuell genomgripande översyn av lagstiftningen om stiftelser. Behovet av en sådan översyn har som nämnts behandlats i motioner i riksdagen. Även samarbetsutredningen framhåller, som jag nyss sade, behovet av en genomgripande översyn av den lagstiftning som reglerar stiftelseinstitutet. Detta behov har enligt min uppfattning ytterligare betonats med anledning av vissa omständigheter som framkommit beträffande Wenner-Grenska samfundet. Jag kan därför inte förstå varför inte statsrådet Lidbom har tagit intryck av det som framkommit i samband med den här utredningen och varför han skall behöva vänta så länge innan han och justitieministern bestämmer sig för en översyn av lagstiftningen på detta område. Statsrådet säger ju klart och tydligt i sitt svar att svensk rätt för närvarande inte innehåller någon samlad reglering av stiftelseinstitutet. Är det inte då, herr statsråd, angeläget att det skapas klarhet på det här området och att lagstiftningen utformas så att offentlig redovisning i samtliga fall äger rum och att denna utredning kommer till stånd utan onödig tidsutdräkt? En utredning som får till uppgift att göra en översyn av stiftelselagstiftningen blir sannolikt tidskrävande. Jag finner en sådan utredning angelägen och vill, därför att den är tidskrävande, rekommendera justitieministern och statsrådet Lidbom att snarast föreslå en sådan utredning utan att avvakta proposition baserad på samarbetsutredningen.
Herr talman! Jag vill bara säga att den praktiska nödvändigheten alltid gör att man inom ett departement får prioritera olika lagstiftningsuppgifter. När det gäller stiftelserna har vi förfarit på det viset att vi tagit itu med de mest angelägna frågorna. Vi har gjort en partiell ändring i tillsynslagen av 1929, och vi kommer strax med en proposition om permutationer. De viktigare frågorna om insyn i vissa stiftelser kommer att behandlas i denna proposition på grundval av samarbetsutredningens förslag. Det är ungefär vad vi kan åstadkomma för närvarande inom ramen för de resurser vi har och kan skaffa oss. Men jag har ju ändå inte ställt mig avvisande till att man, när utrymme kan beredas på arbetsprogrammet — och det kan väl inte ske förrän tidigast om något år — tar upp frågan igen.
Herr talman! Jag tackar för det senaste beskedet, att statsrådet är beredd att ta upp denna fråga för en genomgripande översyn. Det noterar jag med tillfredsställelse, likaså att det kanske inte behöver ta mer än ett år innan den här utredningen kommer till stånd.
Herr talman! Jag hoppas att jag inte uttryckte mig otydligt. Jag lovade inte att det skall tillsättas en utredning. Vi kan under det närmaste året över huvud taget inte se någon plats på vårt arbetsprogram, men sedan skall vi överväga om en utredning behövs.

Herr talman! Herr Winberg har frågat justitieministern dels om han anser att behov föreligger av närmare regler för förfarandet vid medling mellan makar, dels om han vill ta initiativ till anordnande av kurser för dem som utses till borgerliga medlare. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Medlingens uppgift och medlingsverksamhetens organisation utreds för närvarande av familjelagssakkunniga. Dessa frågor kommer att behandlas i ett delbetänkande rörande ingående och upplösning av äktenskap som väntas bli framlagt under våren. Jag räknar med att förslag på grundval av betänkandet skall kunna läggas fram för riksdagen nästa år. I den situationen kan det knappast anses aktuellt att vidta sådana åtgärder som herr Winberg åsyftar i sin interpellation.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för interpellationssvaret. Svaret innehåller emellertid ingenting annat än en hänvisning till att familjelagssakkunniga utreder medlingsinstitutets framtida uppgift. Min interpellation gällde mer om man från justitiedepartementets sida var beredd att vidta vissa åtgärder för att få det medlingsinstitut som vi har enligt nu gällande lagstiftning att fungera så effektivt som möjligt. Oavsett hur den framtida äktenskapslagstiftningen kommer att utformas bör de regler som gällande lag anvisar få möjlighet att tillämpas på bästa sätt. Bakgrunden till interpellationen är att jag från medlare som utsågs i samband med den partiella reform som skedde av giftermålsbalken 1969 fått kännedom om att man på sina håll ganska starkt upplever bristen på närmare regler för själva medlingsförfarandet. Man har också önskat kurser eller sammankomster där information kunde ges och erfarenheter utbytas. Vad gäller utformandet av närmare regler hävdade ju familjerättskommittén på sin tid att det var önskvärt med sådana. Emellertid infördes det inga särskilda regler vid ändringen av giftermålsbalken 1969, och det har heller inte kommit någon instruktion för medlare, vilket dock diskuterades i propositionen. Jag vill nog hävda, herr talman, att det föreligger ett praktiskt behov av en måhända tämligen kortfattad men dock instruktion — den skulle utan tvivel fylla en uppgift. Jag vet att det har förekommit framställningar från domstolshåll till justitiedepartementet om någon form av information till medlarna, men det har inte blivit något positivt gensvar. Detta har medfört att man vid några domstolar själv skickat ut skrifter med vissa anvisningar för hur medlarna lämpligen bör gå till väga i sitt arbete. Det är enligt min mening ett gott initiativ, men det vore bättre med mera enhetliga riktlinjer. Och om jag inte tar fel finns det t.ex. i Danmark och Finland mer utförliga föreskrifter för hur medling skall ske än vad vi har i vårt land. Också i vad gäller kurser vill jag nog hävda att det finns ett behov och att det har en sådan styrka att det vore motiverat med initiativ från centralt statligt håll för anordnande av sådana. Även här hävdade ju familjerättskommittén att det skulle vara erforderligt med kursverksamhet. Kommittén anförde — jag citerar ur dess betänkande: ”För borgerliga medlare synes kurser böra anordnas, eventuellt i anslutning till befintliga familjerådgivningsbyråer. Av naturliga skäl kan de ej bli så omfattande. En elementär orientering i samlevnadsfrågor, äktenskapets juridik och familjens ekonomi skulle vara av värde. Därjämte borde upplysning meddelas om familjerådgivning och andra hjälporgan, till vilka medlaren vid behov kan hänvisa makarna, och lämnas anvisningar om lämplig litteratur. Kurserna kan lämpligen anordnas genom socialstyrelsens försorg.” Riksdagen har ju också vid åtminstone ett par tillfällen under senare år uttalat att det vore angeläget att det skedde utbildning av borgerliga medlare. Herr talman! Jag får naturligtvis finna mig i det svar som statsrådet har lämnat, men jag hävdar att det medlingsinstitut som giftermålsbalken anvisar — det gäller oavsett hur vår äktenskapsrätt kommer att utformas i framtiden — bör så länge detta institut enligt gällande lag finns få en sådan utformning att det fungerar så effektivt som möjligt. Och enligt min mening skulle kanske en mer positiv inställning från statsrådets sida till de här frågorna kunna bidra till detta.
Herr talman! Herr Winberg hänvisar gång efter annan till vad familjerättskommittén har föreslagit, förordat eller rekommenderat. Jag trodde ju att herr Winberg hade upptäckt att vi lagt familjerättskommitténs betänkande på hyllan och i stället tillsatt en annan utredning, som inom relativt kort tid lägger fram ett första betänkande, där hela medlingen, medlingsverksamhetens organisation och reglerna för medlingen kommer under omprövning. Om jag är riktigt underrättad blir det en helt ny organisation, och eftersom avsikten är att vi skall försöka lagstifta redan nästan år på grundval av det betänkandet är det väl rätt naturligt att vi inte finner att vi kan göra en särskild ekonomisk satsning på kurser för medlare som skall fungera under den korta tid som den nuvarande lagstiftningen eventuellt består.
Herr talman! Jag tackar för den kompletterande uppgift som statsrådet lämnade, särskilt i vad gäller tidsaspekten. Men jag upprepar: vi har dock gällande lagstiftning, och där finns ett medlingsinstitut av viss typ och det bör få fungera bra. Sedan kan jag kanske inte inse att det skulle vara så förfärligt kostsamt att ge ut något slags instruktion för medlarna.

Herr talman! Herr Wikström och herr Nilsson i Agnäs har ställt frågor till mig om den ökade abortfrekvensen. Vidare har herr Romanus frågat mig vad jag tänker göra för att snabbt förbättra möjligheterna att få preventivmedelsrådgivning. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Den ökade abortfrekvensen har föranlett socialstyrelsen att i allt högre grad uppmärksamma abortfrågan. Styrelsen anordnade nyligen en konferens där olika åtgärder för att begränsa antalet aborter diskuterades. Vad som framför allt behövs är ökade förebyggande åtgärder. I den abortförebyggande verksamheten är information och rådgivning om olika metoder för födelsekontroll av avgörande betydelse. En omfattande information och rådgivning om preventivmedel sker i dag bl.a. genom olika institutioner och sammanslutningar. Sådan rådgivning lämnas på gynekologiska mottagningar vid lasarett, på läkarmottagningar utanför sjukhusen, vid mödravårdscentraler och RFSU-kliniker m.m. Dessutom sker viss information om preventivmedel redan i skolorna. Utvecklingen visar emellertid att ytterligare åtgärder behöver vidtas i fråga om upplysningsoch rådgivningsverksamheten på detta område. Mot den bakgrunden har en av socialstyrelsen tillsatt arbetsgrupp nyligen lämnat ett betänkande med förslag till organisation av preventivmedelsrådgivning. Arbetsgruppen föreslår olika åtgärder för att förstärka denna rådgivningsverksamhet. Bl. a. föreslås att barnmorskor och sjuksköterskor med erfarenhet av gynekologisk sjukvård efter viss vidareutbildning i ökad utsträckning skall utnyttjas för preventivmedelsrådgivning. Arbetsgruppens förslag remissbehandlas för närvarande och socialstyrelsen kommer att snarast möjligt ta ställning till de föreslagna åtgärderna. Den ökade abortfrekvensen har tagit i anspråk en allt större del av resurserna på landets kvinnokliniker. Detta har på en del sjukhus aktualiserat frågan om abortoperationer i öppen vård då det gäller tidiga aborter. Mot bakgrunden av de synpunkter som kom fram vid den förut nämnda konferensen avser socialstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka i vilken utsträckning enkla operationer bör kunna utföras på polikliniker. Av vad jag här sagt framgår att socialstyrelsen i hög grad har sin uppmärksamhet riktad på de problem som frågeställarna berört. Jag är också övertygad om att sjukvårdshuvudmännen tar till vara möjligheterna att effektivisera arbetet på de gynekologiska klinikerna och inom den abortförebyggande verksamheten.

Herr talman! Under de senaste sex—sju åren har socialstyrelsens socialpsykiatriska nämnd tillämpat en alltmera generös bifallspraxis i fråga om abortansökningar. 1965 års abortkommitté fick av regeringen direktiv att framlägga förslag om en friare abortlagstiftning. Många remissinstanser hävdar nu att förslaget av principiella och vårdpolitiska skäl inte kan få leda till lagstiftning. Andra har tillstyrkt förslaget. För några veckor sedan tillstyrkte också socialstyrelsen detta förslag, där en huvudprincip är att de kvinnor som så önskar skall garanteras rätt till abortoperation. Bara några dagar senare gör socialstyrelsens generaldirektör ett uttalande, där han varnar för ökningen av antalet aborter. Utvecklingen är denna: För 1972 beräknar generaldirektör Rexed antalet till 28 000. Nu tycker jag att statsrådet i sitt svar är alltför nöjd med situationen. Den oroande utvecklingen när det gäller antalet aborter löses inte, som statsrådet antyder, genom att arbetet på de gynekologiska klinikerna effektiviseras. Jag måste därför ställa några frågor. Enligt min mening kan ökningen av aborterna knappast bero på att kunskaperna om preventiva åtgärder skulle vara mindre nu än för fem å sex år sedan, utan stegringen måste bero på att preventiva metoder inte upplevs som lika naturliga eller nödvändiga, när så gott som obegränsad rätt till abort föreligger. Tillämpningen av den nu gällande abortlagstiftningen och debatten om och förslaget till ett ännu friare system har lett till att abort av allt fler uppfattas som en legitim preventivmetod. Nu undrar jag: Anser socialministern att vi har obegränsade vårdresurser för abortoperationer? Om de uppgifter är riktiga som skymtat i pressen — att redan nu andra operationer får vänta, därför att abortfallen får förtur — anser då statsrådet det riktigt att aborter prioriteras? Kan man lagfästa en rätt till abortoperation utan att samtidigt ge motsvarande rätt till andra operationer? Och kommer statsrådet att i samband med regeringens överläggningar kring abortkommitténs förslag och remissvaren till detta att också studera relationen mellan införandet av en friare abortlagstiftning och ökningen av antalet aborter?

Herr talman! Också jag vill tacka socialministern för svaret på min enkla fråga. Anledningen till att jag ställde den var närmast att jag ser aborterna som konkurrenter till vanlig sjukvård. Vad jag efterlyser är åtgärder för att prioritera normal sjukvård. Våra kliniker skall ju normalt användas för att hjälpa människor. Sjukvårdspersonalens och sjukvårdsinrättningarnas ursprungliga uppgift är ju att främja livet och att strida mot döden. I dag får cancersjuka personer vänta på behandling. Jag ser i svaret att statsrådet Aspling har reda på att resurserna används för ett annat område än de från början var tänkta för. Vi har i dag inte resurser att ordna vårdmöjligheter i full utsträckning t.ex. för dem som behöver dialys. Våra samhälleliga resurser räcker inte till. Vi är snåla mot de handikappade, men vi har råd att bevilja hur många aborter som helst. Det talas i svaret om vad som görs t.ex. i skolan, men jag tycker att det är falaktigt att lita på förebyggande insatser av detta slag. Jag har en känsla av att mycket i den svenska skolan i dag främjar lösaktigheten. Jag vet att det finns oerhört många mycket unga flickor som begär abort. Man kan förstå det, men jag undrar om det inte är någonting i dagens livsstil, i vår fostran och i samhällets hela sätt att angripa problemen som har gjort att en ohyggligt allvarlig situation har växt fram. Jag tror inte heller att vi har en så god uppfattning om de medicinska aspekterna som vi borde ha, t.ex. om vad det kommer att betyda mentalt för många människor som nu lättsinnigt — det gäller åtminstone i många fall — begär abort. Kanske får de längre fram följdverkningar härav, som leder till ökade sjukvårdskostnader. För mig innebär abort ett dödande, och det förefaller mig orimligt att man i den utsträckning som nu förekommer skall tolerera denna utveckling. Vi måste på något sätt tillbaka till ett sundare och bättre tillstånd med en annan syn på människan och människolivet. — Men detta är något som vi bör ta upp i andra sammanhang. Jag tror att socialministern och de andra ansvariga på detta område allvarligare än vad svaret anger får överväga vad som skall göras. Frågan kommer självfallet upp i andra sammanhang, men det är rasande bråttom att göra något, så att inte sjuka människor får vänta på grund av att aborter beviljas i allt högre frekvens.

Herr talman! Bakgrunden till min fråga är att vi nyligen fick ytterligare klara belägg, om det nu skulle ha behövts, på den bedrövliga situationen när det gäller tillgången till preventivmedelsrådgivning i vårt land. Det är väntetider på flera månader för den som vill ha p-piller utskrivna. Det kan ta ett halvår för en kvinna att få en spiral insatt, och när det gäller den nyaste och för många nödvändiga spiralen kan det ta upp till ett år. Situationen är alltså inte så gynnsam som man kan tro när man läser socialministerns svar, där han säger: ”En omfattande information och rådgivning sker — — —.” Statsrådets ord ”att ytterligare åtgärder behöver vidtas” är verkligen en förskönande omskrivning av dagsläget. Vi har också fått höra att antalet aborter väntas öka med 75 procent på två år. Det leder till en hård påfrestning på sjukvården och bl.a. till senare aborter. Den dåliga tillgången på preventivmedelsrådgivning är en orsak — av flera naturligtvis — till den här utvecklingen av antalet aborter. Redan 1966 begärde Riksförbundet för sexuell upplysning en snabb utredning om möjligheterna till en ökad preventivmedelsrådgivning. Nu har det kommit en PM från socialstyrelsen. Den är inte så förskräckligt tjock och imponerande, och det är för mig en gåta hur det har kunnat ta sex år att producera detta material. Här liksom på alla andra håll i sjukvården måste man väl ändå säga sig att de förebyggande åtgärderna bör prioriteras — att preventivmedelsrådgivning är förebyggande åtgärder ligger ju i ordets natur. Men nu finns det alltså förslag, och den fråga jag vill ställa är: Hur snabbt kommer de att förverkligas? Det är uppenbart att mödravårdscentralerna måste byggas ut och ta emot alla som vill ha preventivmedelsrådgivning. Detta är emellertid en personalfråga, och det har sagts att det kommer att dröja till 1980-talet innan den blir löst. Då är frågan: Vill socialministern medverka till att andra kategorier, framför allt barnmorskorna, får ökade möjligheter att göra det jobb som läkarna i dag gör? Och vill socialministern medverka till att skolhälsovården tar ett större ansvar? Socialministern säger i sitt svar, som jag naturligtvis tackar för, att socialstyrelsen följer detta problem med uppmärksamhet. Då vill jag ytterligare fråga: Vad anser socialministern behöver göras? Tänker socialministern vidta några åtgärder, och vilken tidsplan finns för dessa åtgärder? Att det är bråttom behöver det nu inte längre råda något tvivel om.

Herr talman! De frågor som herr Wikström tog upp har i hög grad samband med 1965 års abortkommittés förslag. Låt mig bara erinra om att remisstiden helt nyligen har utgått för denna kommittés betänkande. Ärendet bereds nu inom justitiedepartementet. Jag kan försäkra att socialstyrelsen med mycket stor uppmärksamhet följer utvecklingen på detta område. Det har väl också framgått av mitt svar. I abortfrågan är vi väl alla överens om åtminstone en sak, nämligen att det är i hög grad önskvärt att försöka förebygga aborter. En grundförutsättning härför är att kvinnan och familjen ges en social och ekonomisk trygghet. Men det räcker inte med detta. Därutöver behövs en effektiv upplysningsverksamhet och en effektiv rådgivningsverksamhet. I det betänkande som jag har nämnt i mitt svar har nu förslag lagts fram till ett brett register av åtgärder på informationsområdet. Den av socialstyrelsen tillsatta arbetsgruppen föreslår sålunda att resurserna inom mödrahälsovårdens ram förstärks såväl centralt som regionalt och lokalt inom nu existerande verksamhet och genom anordnande av särskilda mottagningar för = preventivmedelsrådgivning. <Preventivmedelsrådgivningen bör därvid inriktas särskilt på vissa målgrupper. Med anledning av herr Romanus” frågor vill jag säga att vi självklart är angelägna om att få till stånd en aktiv utveckling på detta område. Det förslag som redovisats är föremål för remissbehandling, och därefter kommer socialstyrelsen att ta ställning till detta. Jag kommer helt naturligt att följa utvecklingen på detta viktiga område med stor uppmärksamhet.

Herr talman! Även en person med min relativt kortvariga politiska verksamhet har åtskilliga gånger hört både socialministern och andra statsråd säga att man följer saker och ting med stor uppmärksamhet. Den erfarenheten inger onekligen en viss oro. Detta område har socialstyrelsen nu följt med uppmärksamhet under sex år, och vad har blivit resultatet? Hittills i stort sett bara detta papper som inte är så imponerande. Situationen i Stockholm i dag — för att ta ett konkret exempel — är att vi har ungefär 200 000 fertila kvinnor, varav 30 000 kan få sådan här preventivmedelsrådgivning. Det är inte tillfredsställande, och då blir man oroad när problemen beskrivs som socialministern gjort i sitt svar, nämligen att här pågår en omfattande verksamhet, och visserligen behövs ytterligare åtgärder, men i stort sett är det en ganska tillfredsställd ton i socialministerns beskrivning av frågorna. Därför frågade jag om man kunde få något konkret besked om vad som kommer att göras och när det kommer att göras. Tyvärr lyckades jag inte heller i socialministerns andra inlägg uppfatta några konkreta besked. Att man snart skall ta ställning i socialstyrelsen är utmärkt, men blir det några åtgärder?

Vill socialministern medverka till att skolhälsovården får ta ett större ansvar? Vi vet ju ändå — och det kan vara en replik till herr Nilsson i Agnäs också — att ungdomen i dag har en tidigare sexuell debut och att man har mycket oroande siffror på gonorré i de lägre åldrarna. Då kan man inte bara säga att här behövs en annan moral. Man måste också dra slutsatsen att det är bättre att dessa ungdomar får tillgång till preventivrådgivning, så att man inte behöver uppleva att abortsiffrorna ökar i dessa åldrar. Det är mer realistiskt. Herr talman! Jag hoppas att socialministern kommer igen en gång till och vill säga något konkret om vad som kommer att hända och när det kommer att hända, ty bara detta att problemet följs med uppmärksamhet är tyvärr inte tillräckligt för att lugna alla de människor som upplever denna utveckling nu — både den mycket starka ökningen av antalet aborter och väntetiderna inom preventivmedelsområdet — som mycket oroande.
Herr talman! På många håll i vårt land diskuteras ju abortfrågan med yttersta lättsinne. Det sker förvisso inte här i riksdagen eller när läkare och politiker samtalar om frågorna. Men det finns en rad spörsmål som aktualiserats. Har lagstiftningen på detta område psykologiska konsekvenser? Påverkar den människornas levnadssätt? Jag försökte i mitt inlägg antyda att abort av allt flera numera betraktas som en preventiv metod. När nu abortutredningen säger att så får man inte se på aborterna, undrar jag bara: Hur skall man kunna övertyga människor om att de inte får betrakta dem på det sättet, när man skall garantera rätt till abortoperation och vi redan nu, med den lagstiftning vi har, fått den utveckling som jag nämnde? Det är också uppenbart att lagstiftningen på detta område och tillämpningen av den redan nu har vårdpolitiska konsekvenser. Och naturligtvis kommer en framtida lagstiftning också att få det. Jag tycker det är angeläget att detta tas med i de överväganden som nu skall göras i socialoch justitiedepartementen med anledning av abortutredningens betänkande och remissvaren. Lägg gärna Bror Rexeds varning överst bland remissvaren och fundera över vad innebörden är av det skakande siffermaterialet!
Herr talman! Med anledning av vad herr Romanus senast sade och också med anledning av vad som uttalas i svaret om förebyggande åtgärder vill jag säga att jag i ordet ”förebyggande” lägger något annat än vad herr Romanus och herr Aspling tycks göra. Jag menar att våra ungdomar har rätt att få veta, att livet innebär ett större ansvar och har fler aspekter än vad som kommer fram i vår skolundervisning i dag. Vad lär man egentligen ungdomar om samlevnad, om ansvar för hem och familj, om människolivets helgd, om livets okränkbarhet? Och vad vet vi egentligen om de mentala skadorna och de medicinska riskerna för en flicka på 15—16 år som får abort? Längre fram i livet kanske hon kommer att anklaga oss, som i dag är ansvariga, för att vi inte i skola och hem gav henne och andra ungdomar bättre kunskap och fastare underlag att stå på för att klara de stormar som i dag blåser. Vad är anledningen till att så många i dag har en annan syn på det sexuella, så att debuten på det sexuella området äger rum tidigare, som herr Romanus sade? Är inte vi ansvariga härför, vi som har byggt detta samhälle? Jag är inte övertygad om att vi därmed har främjat ungdomens lycka eller hälsa eller ens samhällets framtid. Man talar om att barnmorskor och sjuksköterskor skall hjälpa till med preventiva åtgärder, men jag tycker att de kan ha något annat att göra. Födelsetalet i Sverige är i dag nere i ungefär 110 000. Räcker det verkligen med hänsyn till våra åtaganden, vår arbetskraft och landets framtid? En siffra på 30000 aborter tycker jag är förskräcklig i jämförelse med födelsetalet. Jag tror att vi måste tänka om och börja från början. Vi måste visa människorna att livet har andra värden och att man också när det gäller samlivet man och kvinna emellan måste ta ett helt annat ansvar.
Herr talman! Herr Romanus har ju redan betänkandet tillgängligt, och jag föreställer mig att han har läst det ingående och tagit del av de olika förslag som arbetsgruppen har lagt fram. Remissbehandlingen kommer enligt vad jag är underrättad om att vara avslutad inom någon vecka, och därefter har styrelsen att ta ställning till dessa frågor. När jag säger att jag kommer att följa frågan med uppmärksamhet menar jag det, herr Romanus. Jag vill ingalunda säga att allt på detta område är gott och väl. Vi behöver göra mera, och det har jag starkt understrukit i mitt svar. Jag är förvissad om att vi kommer att få uppleva en utbyggnad av resurserna på detta viktiga område. Herr Wikström tar upp frågor som helt naturligt är intimt kopplade till abortutredningens betänkande, men jag vill fästa herr Wikströms uppmärksamhet på det faktum — jag antar att han är väl medveten om det — att man i betänkandet ingående behandlat frågan om just de abortförebyggande åtgärderna. När ett ställningstagande så småningom sker — jag har nämnt att ärendet nu bereds i justitiedepartementet — är jag övertygad om att de abortförebyggande åtgärderna kommer att ges en framskjuten plats.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag anser att det ekonomiska skyddet för njurdonatorer i samband med förundersökningen och i samband med själva transplantationen är tillfredsställande och, om så inte är fallet, huruvida jag avser att ta initiativ till ändrade ersättningsregler. miska skyddet för njurdonatorer stadgad praxis ersättning till givaren i form av sjukpenning för tiden från det transplantationen sker. Att utge ersättning till givaren för tid före transplantationen har ansetts falla utom ramen för sjukförsäkringen. Anledningen till detta är att givaren då inte kan anses lida av sjukdom. Sjukförsäkringsutredningen har i en promemoria rekommenderat, att sjukvårdshuvudmännen skall svara för ersättning till givare under tid fram till det transplantationen sker. Såvitt jag har mig bekant iakttar sjukvårdshuvudmännen i allmänhet de riktlinjer som drogs upp i promemorian.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Stora framgångar kan noteras när det gäller samhällets möjligheter att bota och lindra sjukdomar, så ock när det gäller de njursjuka. På den punkten föreligger dock ännu stora svårigheter. Möjligheter till dialysbehandling finns, men behoven är stora. Det kostar mycket pengar, och resurserna räcker inte alltid till. Möjligheter till njurtransplantation föreligger såvitt lämplig njurdonator kan uppbringas. Men även om en donator ser som sin största uppgift att hjälpa en medmänniska i nöd, måste det väl ur samhällets synpunkt vara självklart att vederbörande hålls ekonomiskt skadeslös. För förlorad arbetsförtjänst och utlagda kostnader bör ersättning utgå, och det bör gälla såväl sjuktiden som förundersökningen. Detta uttalade också andra lagutskottet enhälligt 1968, och riksdagen hade ingenting att erinra häremot. När nu uppoffrande människor begär att få sina utgifter täckta men får ett negativt svar ställer de sig frågande, och det kan man förstå. Socialministern upplyser här om att sjukkassan betalar ersättning från den dag transplantationen sker tills givaren blir frisk, och på den punkten torde inget direkt missförstånd råda. Detta är ju bra. Men det är sämre när det gäller de kostnader som åstadkommes före ingreppet — de kan gälla både resor, förlorad arbetsförtjänst och annat, och de kan uppgå till rätt höga belopp. Socialministern påpekar nu att sjukförsäkringsutredningen har rekommenderat sjukvårdshuvudmännen — landstingen — att klara de här kostnaderna. Huruvida så sker torde dock vara oklart. I varje fall får vederbörande inte upplysning om detta, och jag ställer därför frågan: Skulle inte bättre upplysning behövas? Det finns de som över sjukkassan begärt ersättning för sådana här kostnader före ingreppet, men med hänsyn till bestämmelserna har de vägrats detta. De har sedan överklagat hos riksförsäkringsverket, men då de har fått avslag — på samma grunder, givetvis — har de heller inte upplysts om de här förhållandena. Borde inte detta ha skett?
Herr talman! Det är ingen i och för sig okänd fråga som herr Jonasson har tagit upp. Den har, som han också själv nämnde, varit föremål för behandling bl.a. här i riksdagen med anledning av motioner. Det var bakgrunden till att sjukförsäkringsutredningen fick i uppdrag att titta på det här spörsmålet, och den kom så småningom fram till en enhällig rekommendation att här borde sjukvårdshuvudmännen träda in. Jag har inte erfarit att det här systemet inte skulle fungera, och jag tror att det fungerar. Man skall komma ihåg att kostnader uppkommer för en njurdonator under tid före transplantationen främst om det blir fråga om inläggning på sjukhus för s.k. förundersökning. En sådan undersökning har ju till syfte att klarlägga om det föreligger sådan biologisk överensstämmelse mellan den tilltänkte donatorns vävnader och den njursjukes att transplantationen kan anses lämplig. Jag vill tillägga att ersättning åt en tilltänkt givare för kostnader och bortfall av inkomst under förundersökningen snarast är att jämställa med de allmänna kostnaderna för att ge den njursjuke, för vilkens räkning njuren är avsedd, den sjukvård han behöver. Det är helt enkelt det som är bakgrunden till det förslag sjukförsäkringsutredningen lade fram i den här frågan och som ju innebär att det har bedömts vara kostnader som bör falla på vederbörande sjukvårdshuvudman. Nu frågar herr Jonasson mig om det inte är önskvärt att man upplyser mera om detta. Ja, det är möjligt att så är fallet, och herr Jonasson har ju också med sin fråga medverkat till att fästa uppmärksamheten på detta förhållande.
Herr talman! Jag tackar socialministern för dessa ytterligare upplysningar, och allt vad han här säger är väl riktigt. Jag tror inte heller att landstingen drar sig för detta. De flesta betalar nog för de här kostnaderna. Men det är tyvärr så att donatorerna inte haft reda på detta förhållande. De har vänt sig bara till sjukkassan, och där har de inte fått dessa upplysningar. Jag hoppas att den lilla debatt som vi här har fört skall leda till att bättre upplysning kan erhållas.
Herr talman! Fru Marklund har frågat mig om läget beträffande den av kommunerna bedrivna sociala hemhjälpsverksamheten. Den sociala hemhjälpsverksamheten i kommunerna har byggts ut kraftigt under den senaste tioårsperioden. Utbyggnaden har framför allt gällt hemhjälpen till åldringar och handikappade. År 1960 fick knappt 80 000 åldringar och handikappade social hemhjälp. Detta antal har ökat till 254 000 år 1970 och beräknas under år 1971 ha uppgått till 275 000 personer. Antalet hjälptimmar har under samma tid ökat från ca 8 miljoner till omkring 42 miljoner timmar. Dessa tal avspeglar den ökade betydelse som den öppna vården har fått framför allt inom åldrings vården. I årets statsverksproposition har jag räknat med en fortsatt ökning av hemhjälpsverksamheten, och statsbidragsanslaget till denna verksamhet föreslås höjt med 50 miljoner kronor. Vissa uppgifter har förekommit om att kommunerna skulle ha vidtagit nedskärningar i den sociala hemhjälpsverksamheten, under år 1972. För att skapa klarhet i denna fråga har såväl socialstyrelsen som Kommunförbundet inhämtat uppgifter om den sociala hemhjälpens beräknade omfattning under år 1972. Dessa undersökningar är ännu inte slutförda, men preliminära uppgifter tyder på en fortsatt utbyggnad av hemhjälpsverksamheten totalt sett. Mot bakgrund av det starka intresse som kommunerna hittills visat för utbyggnaden av den sociala hemhjälpen utgår jag från att kommunerna alltjämt är inriktade på att tillgodose det behov av vård och service som finns inom kommunen. De uppgifter som hittills föreligger om utvecklingen av hemhjälpsverksamheten ger mig inte anledning att ändra de bedömningar som redovisats i årets statsverksproposition. Socialstyrelsen kommer även i fortsättningen att följa utvecklingen på detta område med största uppmärksamhet.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

Som socialministern uppenbarligen gissat har min fråga föranletts av uppgifterna om att kommunerna vidtagit omfattande prutningar i synnerhet på den sociala sektorn och att dessa prutningar i väldigt hög grad har drabbat just den sociala hemhjälpen. Det är ändå uppenbart att sådana prutningar har skett i vissa kommuner, och även om man vid de undersökningar som socialministern hänvisar till kommer till resultatet att det sker en fortsatt utbyggnad totalt sett, så är det ju illa nog om det finns kommuner som vidtar sådana här, som jag uppfattar det, långtgående nedprutningar när det gäller angelägen verksamhet. Det är klart att det är den ekonomiska situationen i kommunerna som har föranlett dessa prutningar, men det kan inte godtas som en förklaring eller som någonting man accepterar som ett skäl för att försvåra genomförandet av det öppenvårdsprogram som socialstyrelsen har gått in för. Och redan maximeringen av hemhjälpen till ett visst antal timmar i veckan strider ju mot socialstyrelsens anvisningar och rekommendationer till kommunerna, där det sägs att det skall vara en prövning från fall till fall. Det är ett faktum att antalet åldringar ökar, och inriktningen på att de så länge som möjligt skall få vistas i sina hem är vi ju på de flesta håll överens om. Men då måste också antalet hjälptimmar hållas på nödvändig nivå. Jag är medveten om att kommunerna inte kan åläggas att stå för så eller så många timmar social hemhjälp. Det är kommunalpolitikernas huvudbry att i det årliga budgetarbetet göra den nödvändiga fördelningen av tillgängliga ekonomiska resurser. Men när nedskärningen går ut över en uppnådd och något så när hygglig standard — det vill jag gärna hålla med om, som kommentar till det första stycket i socialministerns svar — är man ändå litet fundersam över hur det rimmar med de intentioner som finns på alla håll om den sociala hemhjälpen och dess värde inte bara för åldringarna utan också för de yngre handikappade. Vi är — jag upprepar det — som jag ser det överens om det värdefulla i den här vården, och jag hoppas att de intentioner som socialministern givit uttryck åt verkligen skall komma ut till kommunerna via den informationsverksamhet som socialstyrelsen i olika former bedriver.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att preliminära uppgifter för hela landet, som samlats in av Kommunförbundet, har visat att de faktiska utgifterna för den sociala hemhjälpsverksamheten — då inklusive fotvård m.m. — var drygt 600 miljoner under 1971. I det här beloppet har även inräknats eventuella tilläggsstater. De budgeterade kostnaderna för hemhjälpsverksamheten under 1972 är ca 85 miljoner kronor eller närmare 14 procent högre. Det innebär, om man tar hänsyn till de avtalsenliga löneökningarna, att omfattningen av hemhjälpsverksamheten kan beräknas komma att öka med ca 3 procent. De nämnda ökningstalen är genomsnittstal för hela riket — det är riktigt — och det förekommer självfallet lokala variationer, uppåt och nedåt. Det är en naturlig följd av att varje kommun själv har att besluta om verksamhetens omfattning. För fru Marklunds hemlän visar de preliminära uppgifterna en ökning av hemhjälpsverksamheten med inte mindre än 18 procent, dvs. mer än för landet i dess helhet. Detta är ett mycket viktigt område, och jag är — som jag sagt i mitt svar — Övertygad om att kommunerna har en ambition att följa upp verksamheten.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat civilministern om han anser att dispens över huvud taget bör medges för uppförande av fritidshus inom fågelskyddsområde, där utomplansbestämmelser och byggnadsförbud enligt 122 § byggnadslagen råder och, om så är fallet, på vilka grunder sådana undantag bör kunna medges. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Bestämmelserna om s.k. fågelskyddsområden reglerar inte frågan om bebyggelse kan tillåtas inom dessa områden. Men om det för ett sådant område gäller byggnadsförbud enligt 122 § byggnadslagen för att tillgodose naturvårdsintressen, är det klart att länsstyrelsen vid prövning av en dispensansökan för ett fritidshus beaktar fågellivet. Ett generellt svar på hur prövningen skall utfalla kan inte ges. Det ankommer på länsstyrelsen att från fall till fall göra den bedömning som fordras.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Det är alldeles riktigt att det område det här gäller faller inom 122 § byggnadslagen — det är fråga om Gotland. Min fråga är föranledd av vad som på senare tid har blivit bekant för en större allmänhet i anslutning till att en lantbrukare på Fårö hos länsmyndigheterna på Gotland sökt dispens för att få bygga en fritidsstuga men blivit vägrad detta. För området i fråga gäller utomplansbestämmelser samt byggnadsförbud enligt 122 8 byggnadslagen; det är nämligen fråga om ett naturreservat och fågelskyddsområde. Till saken hör att byggnadsnämnden i kommunen hösten 1970 tillstyrkte byggnadstillstånd. Vad som nu upprör gotlänningarna är att en öbo har vägrats uppföra en fritidsstuga, medan det för s.k. kändisar, folk från Stockholm med namn och pengar, har varit fritt fram att bygga även större hus än vad som i vanliga fall kan betraktas som fritidsstugor. Men i det nu aktuella fallet, där det gäller en mindre bonde och öbo, är det stopp. Nu visar det sig dock, enligt uttalande i en statsrådet närstående tidning, nämligen Aftonbladet för den 3 mars i år, att länsmyndigheterna på Gotland inte har beviljat några dispenser. Länsarkitekten säger så här: ”Byggförbuden gäller alla. Men det finns de som fått tillstånd av högre instanser och då kan vi inte göra någonting. — — — Inte ville vi låta Ingmar Bergman bygga för några år sen. Men vad ska vi göra när han får tillstånd från landets högsta instanser? — — — Men han och andra gotlänningar måste förstå att det inte är myndigheterna på ön som ger sommargästerna specialtillstånd.” Enligt länsarkitekten på Gotland har länsmyndigheterna tillämpat allas likhet inför lagen. De dispenser som det här är fråga om har givits av högre myndigheter. Det vore intressant — inte endast för gotlänningarna — att veta, var dessa högre instanser är att finna. Är det myndigheter i kanslihuset som länsarkitekten på Gotland i detta fall syftar på? Intressant i detta sammanhang är också att envoyén Arne S. Lundberg, även känd som chefen för LKAB och bosatt i Stockholm — LKAB:s kontor har som bekant inte ännu i varje fall flyttats till Norrbotten — för ett par år sedan fick tillstånd att på Gotland bygga vad man snarare kan beteckna som en villa än en fritidsstuga. Jag visar här ett par bilder på TV-skärmen. Bilden till vänster är envoyéns tidigare lilla sommarställe. Han fick tillstånd att bygga inte bara en enplansvilla, som han själv begärt, utan myndigheterna var enligt uppgifter frikostiga nog att låta honom rita och bygga ett tvåvåningshus. Men för småbrukaren var det omöjligt att få bygga.
Herr talman! Jag vet inte om det har skett någon ändring i riksdagsordningen, så att man numera kan diskutera enskilda fall. Om så är förhållandet, är jag självfallet beredd att också diskutera detta speciella fall. Aftonbladets påstående att medgivandet att uppföra de av herr Lorentzon här nämnda byggnaderna på Gotland skulle ha lämnats i högre instans är felaktigt. Beslutet har fattats av länsmyndigheten på Gotland, inte av Kungl. Maj:t. Uppgiften i tidningen får antingen tolkas så att sagesmannen är felciterad eller att han ljuger. Ärendet är inte avgjort hos OSS. Den uppgift som har föranlett herr Lorentzons fråga är nu föremål för behandling hos regeringen. Vederbörande som har fått avslag på sin dispensansökan har anfört besvär hos Kungl. Maj:t. Detta är alltså ett enskilt ärende som jag så småningom kommer att ta ställning till, och innan så har skett har jag ingen möjlighet att diskutera saken. När det gäller de bestämmelser som vi har för att skydda vår natur är det alldeles uppenbart att man kan tillåta viss byggnation på fågelskyddsområden. Det finns ca 200 fågelskyddsområden med en sammanlagd yta av 340 000 hektar mark. Ett fågelskyddsområde är t.ex. lika stort som Blekinge, och det är alldeles klart att man måste kunna medge dispens där.

Herr talman! Det var mycket intressant att jordbruksministern dementerar vad som stod i Aftonbladet och menar att syndaren i det här fallet inte är att söka i kanslihuset. Det är ju så att det finns en hel rad lagar här i landet, som uppfattas på det sättet att de gynnar burgna människor mera än de gynnar vanligt folk. Vi har vid några tidigare tillfällen diskuterat sådana frågor, herr jordbruksminister. Det har gällt exempelvis skogsbilvägarna, där skogsbolagen helt enkelt barrikaderar vägarna så att allemansrätten inte längre fungerar, trots att dessa vägar i stor utsträckning är byggda med skattebetalarnas pengar. Jag tänker vidare på strandskyddslagen där dispenser har getts på upp till 97 procent av ansökningarna. Aftonbladet kunde för en tid sedan tala om hur Stockholmstraktens stränder i dag är ett uttryck för att det är ett klassamhälle vi lever i. Burgna stockholmare har byggt sina stora sommarställen så att folk i allmänhet inte har möjligheter att komma fram till stränderna. Det är alltså fråga om likhet intör lagen. Sedan gammalt har uttrycket ”Sveriges rikes lag” i folkmun ändrats till ”Sveriges rikas lag”. Det är inte utan att man i det här sammanhanget får detta i tankarna när man gång efter annan ser hur lagarna tillämpas. Givetvis var det folkets tidigare erfarenheter om hur landets lagar tillämpas som var den direkta orsaken till att det nya uttrycket myntades. Men man borde kunna förutsätta att tillämpningen av våra lagar efter ett 40-årigt socialdemokratiskt regerande skulle ske på ett annat sätt än vad som har varit fallet hittills beträffande de lagar som jag här har räknat upp. Lagen borde naturligtvis gälla för alla, såväl för den gotländske småbonden som för envoyén. I övrigt borde inte dispenser ges i fråga om naturreservat och fågelskyddsområden.

Herr talman!

Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Enligt förordningen om brandfarliga varor krävs tillstånd av byggnadsnämnd för bl.a. s.k. centraltankanläggningar. Vidare krävs regelbunden kontroll av anläggningarna. Nya tillämpningsföreskrifter till förordningen meddelades i oktober 1970 av kommerskollegium efter samråd med naturvårdsverket. Föreskrifterna innehåller bl.a. detaljerade bestämmelser om hur anläggningarna skall vara utförda och om hur kontrollen skall ske. Om dessa föreskrifter följs, torde riskerna med att använda centraltankanläggningar vara mycket små. Berörda myndigheter, i första hand kommerskollegium och sprängämnesinspektionen, följer noga utvecklingen på området och vidtar vid behov kompletterande åtgärder. Några ytterligare åtgärder från regeringens sida är därför inte aktuella. Vad angår frågan om kommunal utbyggnad av fjärrvärmesystem vill jag erinra om att energikommittén i sitt betänkande rörande Sveriges energiförsörjning föreslagit bl.a., att kommunerna skulle åläggas att planera för värmeförsörjningen genom att utarbeta särskilda värmeplaner. Frågan om att införa sådana planer aktualiserar emellertid en rad problem. Dessa studeras för närvarande inom berörda departement i samband med prövningen av energikommitténs betänkande. Något uttalande i frågan om att införa ett kommunalt värmedistributionsmonopol kan därför inte göras nu.

Herr talman! Fru Söder har frågat mig dels om jag är beredd att medverka till att förslag till åtgärder snarast framläggs i syfte att dämpa den expansion av stormarknader som sker på närbutikernas bekostnad, dels vilka åtgärder jag ämnar vidta för att skapa förutsättningar för en förbättrad service genom närbutiker. Sedan början av 1950-talet har stora strukturella förändringar skett inom distributionssektorn. Dessa kan till stor del ses som ett resultat av den konkurrens, som råder på detta område. Samhället har genom ingripanden mot skadlig konkurrensbegränsning velat främja ett effektivt utnyttjande av sina resurser. Samtidigt har den tekniska utvecklingen i att förbättra servicen genom närbutiker fråga om förpacknings-, lagringsoch transportmetoder skapat förutsättningar för nya företagsformer och butikstyper. Stordriftens fördelar har kunnat utnyttjas även i detaljhandeln. Det har inneburit att kostnaderna har kunnat pressas samtidigt som konsumenterna erbjudits ett mera rikhaltigt sortiment. Bland de nya butikstyperna har under senare år de s.k. stormarknaderna tilldragit sig särskild uppmärksamhet. En stormarknad är i regel förlagd till ytterområdet kring en större tätort, där markpriset är lägre än i tätortens affärscentrum. Stormarknaden får på det sättet en fördel från kostnadssynpunkt. Dessutom erbjuds goda parkeringsmöjligheter som gör stormarknaden attraktiv för bilburna kunder, som eljest skulle söka sig till tätortens centrum, där trafikbelastningen är hård och parkeringsplatserna för det mesta avgiftsbelagda. I debatten görs det ibland gällande, att tillkomsten av stormarknader har varit en starkt medverkande orsak till att närhetsbutiker läggs ned. Det finns emellertid inte för närvarande någon samlad och entydig bild av hur stormarknaderna påverkar handeln i övrigt. Verkningarna är i hög grad beroende av regionens storlek och tillväxttakt samt de befintliga butikernas möjligheter att utnyttja ett växande köpkraftsunderlag. För närvarande finns 20 stormarknader som saluför såväl dagligvaror som specialvaror. De beräknas inte svara för mer än ungefär 3 procent av den totala omsättningen i detaljhandeln. Konkurrensen från traditionella varuhus och storbutiker med centrala lägen har antagligen hittills haft betydligt större verkningar för de bostadsorienterade småbutikerna. Butiksnedläggningarna i livsmedelshandeln kulminerade år 1963, då det fanns endast två stormarknader i landet. Grundproblemet är därför den pågående strukturomvandlingen i handeln mot större och färre butiker. Effekterna är i flera avseenden diskutabla. Relativt stora grupper i samhället har begränsade möjligheter att tillgodogöra sig de vinster som de större enheterna kan medföra. Det gäller exempelvis hushåll som inte har bil eller vilkas förvaringsutrymmen är otillräckliga för storköp. Generellt kan sägas att det ofta är familjer med små inkomster som drabbas av koncentrationsprocessens negativa konsekvenser. Jag vill mot denna bakgrund erinra om att det för närvarande pågår utredningsarbete, vars resultat kan väntas få stor betydelse för bedömningen av interpellantens frågor. Sålunda har distributionsutredningen till uppgift att granska strukturutvecklingen inom varuhandeln. Därvid skall inte bara de företagsekonomiska synpunkterna beaktas utan även konsekvenserna för hushållens ekonomi och konsumenternas egna arbetsinsatser. Mot bakgrunden av en sådan analys skall utredningen bl.a. överväga behovet av och formerna för samhälleliga åtgärder för att rimliga önskemål om närhetsservice skall kunna tillgodoses. Det ligger vidare inom ramen för utredningens arbete att uppmärksamma förekomsten och nyetableringen av stormarknader samt följderna härav. Inom utredningen pågår för närvarande bl.a. en omfattande undersökning av hushållens situation i fråga om dagligvaruinköp samt en kartläggning av butiksstrukturens utveckling i ett antal orter. Vidare vill jag nämna, att butiksetableringsutredningen undersöker vissa frågor i samband med kommunernas planering och fördelning av butikslägen. Enligt vad jag erfarit kommer denna utredning bl.a. att belysa vilka medel som står till kommunernas förfogande för att påverka utvecklingen. Eftersom det är av stor vikt att här antydda frågeställningar blir allsidigt och ingående belysta, innan förslag till åtgärder läggs fram, är jag för närvarande inte beredd att ta något initiativ av det slag som interpellanten avser. Problemet rörande den kommersiella servicen i glesbygderna behandlas i ett nyligen framlagt delbetänkande av glesbygdsutredningen. Utredningens förslag innebär att vissa former av stödåtgärder skall kunna tillgripas i särskilda fall för att vidmakthålla och förbättra serviceförsörjningen i glesbygdsområdena. Dessa frågor, som jag anser vara angelägna, kommer att — efter sedvanlig remissbehandling — prövas i anslutning till de förslag om regionalpolitikens framtida utformning, som kommer att föreläggas riksdagen under budgetåret 1972/73.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Feldt för svaret på min interpellation. Den frågeställning som jag har tagit upp behandlas i distributionsutredningen, vilket handelsministern mycket riktigt konstaterar. Icke desto mindre tycker jag det i dag är angeläget att något debattera problematiken om stormarknad kontra närservice. Det är viktigt att se till att distributionsutredningen inte är överspelad när den blir färdig. Varudistributionssektorn har, som statsrådet framhåller, under de senare decennierna genomgått en mycket stark förändring, en förändring som alltjämt fortsätter. Utvecklingen går mot allt större butiksenheter, inte bara i stormarknadsdelen. Det har i många fall inneburit att närservicen blivit lidande. De små enheterna har inte klarat konkurrensen helt enkelt. Statsrådet säger att den största nedläggningsfrekvensen inträffade 1963. Men nedläggningarna pågår ju fortfarande, speciellt inom livsmedelshandeln. Problemet har också en annan sida än nedläggningarna, och det gäller etableringarna i nya bostadsområden. Enligt de uppgifter som jag har fått krävs i dag ett betydligt större kundunderlag för en närbutik än tidigare om den skall kunna klara sig. Av den orsaken är konkurrensen i dag hårdare än tidigare mellan de stora och de mindre enheterna. Etableringsviljan även i nya områden är begränsad. Ännu är antalet stormarknader i drift förhållandevis begränsat. Utvecklingen pekar dock på en mycket stark ökning under de närmaste åren. För närvarande projekteras flera stormarknader på skilda håll i vårt land. Som handelsministern framhåller är detta ett resultat av att stordriftens fördelar utnyttjas i detaljhandeln. Dessa stordriftens fördelar, som ur företagsekonomisk synpunkt vinns i varudistributionen, framstår för många konsumentgrupper som stordriftens nackdelar. Det bör knappast råda något tvivel om att stormarknaderna med sin stora omsättning rycker undan förutsättningarna för en del kvartersbutiker och lanthandlare, även om de naturligtvis för en del att förbättra servicen genom närbutiker att förbättra servicen genom närbutiker grupper innebär fördelar. Att denna grund rycks undan är helt naturligt eftersom marknadsandelen för de stora butikerna någonstans måste tas. Därvid har också varuhusen och övriga storcentra en stor betydelse. Handelsministern konstaterar att stormarknaderna bygger sin verksamhet på den bilburna kunden. Det torde därmed vara självklart att en del av transportkostnaderna läggs över på konsumenten. Men stormarknaderna bygger också på principen om stora inköp. Detta gör att lagringskostnader förs över på konsumenten. Med den nya distributionsformen kan man givetvis nå ett lägre inköpspris. Enligt en undersökning gjord av statens prisoch kartellnämnd kan prisskillnaden sägas vara ca 5 procent. Den siffran är från oktober 1971. Det är denna vinst som skall täcka de distributionskostnader som bl.a. förs över på konsumenten. Dessutom skall man genom denna vinst få kompensation för försämringen av närservicen, en försämring vilken, som handelsministern framhåller, främst drabbar de ekonomiskt svaga i samhället. Jag anser att man skall ta fasta på vilka grupper som drabbas särskilt hårt när närservicen försämras. Det är de äldre, de handikappade och låginkomsttagare. Visserligen kan man kompensera dessa grupper på annat sätt, t.ex. genom färdtjänst, distribution i kommunal regi och annan social service — en sådan argumentation förekommer ibland — men den kompensation som erbjuds är ett konstlat sätt att sköta dessa saker, genom vilket många värdefulla dagligkontakter går förlorade och gemenskapsmönstret i hemmakvarteret försvagas. Man gör det också svårare för redan utsatta grupper att klara sig på egen hand. Det kan också konstateras att det i konkurrensen om kunden är de enskilda småföretagarna som får det besvärligast. Butikskedjor av olika slag klarar lättare dessa situationer. Jag har förståelse för om statsrådet för sin bedömning av helheten inväntar de sittande utredningarna på området, så att problematiken skall bli så allsidigt belyst som möjligt. Under tiden pågår dock förändringarna och nedläggningarna och nya samhällen planeras. För att använda ett gammalt uttryck: ”medan gräset gror, dör kon”, dvs. butiker läggs ned och i nya områden planeras måhända för få närservicebutiker. Det händer även i en del områden, som är ganska nya, att det plötsligt etableras en stormarknad som slår ut relativt nya närhetsbutiker. Det gäller att hitta den rätta avvägningen mellan storoch närdrift i livsmedelshandeln. Därför vore det i detta sammanhang intressant att få veta när dessa utredningar kan beräknas bli färdiga. Jag delar statsrådets uppfattning att de förslag som glesbygdsutredningen framlagt beträffande den kommersiella servicen i glesbygden är värdefulla, och jag hoppas att de snart skall leda till konkreta förslag. Problematiken är liknande, om än inte så uttalad, där det gäller kvartersbutikerna i tätorterna. Man bör notera att en stormarknadsetablering kan ha sina konsekvenser även för glesbygdsområden. Det finns exempel på stormarknader i relativt små tätorter, vilka vänder sig till ett omland av glesbygdskaraktär. Detta kan bli förödande för de få kvarvarande livsmedelsbutikerna-lanthandlarna. Det är många samverkande faktorer som inverkar på närservicebutikernas existensmöjligheter. Det är väl ännu för tidigt att uttala sig om konsekvenserna av butiksstängningslagens slopande. Min uppfattning är dock den, vilket också tog sig uttryck vid voteringen i denna fråga, att det knappast kan ha varit till fördel för de mindre butiksenheterna att denna lag slopades. Här bör finnas utrymme för åtgärder ganska snart, naturligtvis sedan ytterligare erfarenhet har vunnits på detta område. Fru Eriksson i Stockholm har i förra veckan väckt en interpellation om hyresbestämmelserna för lokaler, där hon påtalar svårigheterna för speciellt små serviceföretag när lokalhyrorna rusar i höjden. Det visar att det i väntan på utredningar kan finnas utrymme för åtgärder vilka underlättar en närservice. Jag har här pekat på ett par punkter där man kan sätta in sådana åtgärder. Men det är den samlade effekten av åtgärder, vilka var för sig kan synas ganska betydelselösa, som ger det totala utslaget. Jag hoppas också att handelsministern vill uttrycka en avsikt att motverka ökad koncentration inom varudistributionen i avvaktan på distributionsutredningens resultat. Enligt min mening är det nämligen olyckligt om man förändrar förhållandena i detaljhandelsledet utan att veta konsekvenserna för samhällsekonomin och för de enskilda hushållens ekonomi och standard i stort. Herr talman! Jag vill avslutningsvis poängtera att åtgärder för att dämpa koncentrationstendenserna inom varudistributionen inte skulle innebära att man föregriper distributionsutredningen. Tvärtom skulle sådana åtgärder vara ett sätt att bibehålla förutsättningarna för denna utrednings arbete.
Herr talman! Fru Söders huvudbekymmer är tydligen att koncentrationsprocessen skall fortskrida medan varudistributionsutredningen håller på med sitt arbete. Nu ser jag att utredningens ordförande befinner sig här i kammaren, och hon kan möjligen ha något bidrag att ge till diskussionen om hur länge utredningen arbetar och vad den sysslar med. Vi kan naturligtvis alla ena oss kring fru Söders ganska välmenta förhoppningar och önskemål om att man skall hejda koncentrationsprocessen och värna närservicen, men jag fann hennes förslag rätt opraktiskt. Vi skulle nämligen inrikta oss på en distributionsform och tydligen genom ett allmänt byggnadsförbud föreskriva att stormarknader inte får byggas. Det vore måhända att skjuta på fel bov i det här dramat, men det vore framför allt att blunda för att det samtidigt händer många andra saker, som vi då inte skulle göra någonting åt. Det kan så att säga inte vara förenligt med god sed att påstå att vi därmed har gjort något för närservicen, om varuhusens utbyggnad fortsätter, centrumanläggningar får komma till, osv. Fru Söder måste vara medveten om att bygger vi nya bostadsområden så måste de förses med affärer. Det blir i allmänhet centrumanläggningar. Det blir stora enheter, men för dem som bor i dessa områden är det fråga om en närservice. Alternativet vore ju att människorna fick bege sig långt bort från det egna bostadsområdet för att hitta någonstans att handla. att förbättra servicen genom närbutiker att förbättra servicen genom närbutiker Min reaktion på fru Söders interpellation var i och för sig inte att de problem som hon tar upp är oviktiga eller inte skulle behöva en lösning så snart vi har ett erforderligt underlag. Men jag kunde inte finna att vi för frågan framåt genom att nu brådstörtat rusa ut och säga att en viss form av butiksetablering skall stoppas i avvaktan på att vi helt enkelt skall få reda på om just den butiksformen har haft några skadeverkningar. Det är ju faktiskt det som återstår att bevisa och som utredningen förhoppningsvis skall lämna material om. Men jag förstår fru Söders avsikt, nämligen att i kammarens talarstol än en gång få tala om koncentrationens faror och värdet av det nära, det lilla och de små. Det missunnar jag henne inte, men jag tror att det hon i praktiken har att föreslå inte är särskilt mycket värt. Låt oss hoppas på att vi genom utredningen får fram ett underlag så att vi verkligen kan ta itu med frågorna. Vi måste vara medvetna om att det här inte är ett lätt problem. Bakom ligger en konflikt mellan olika konsumentgruppers intressen. Det finns en majoritet av konsumenter, bilburna med möjlighet att utnyttja de stora enheternas fördelar, och en minoritet med svårigheter att göra det. Att lösa konflikten på ett sådant sätt att vi får en samhällsekonomiskt riktig fördelning av bördorna är huvudproblemet, och på det har fru Söder ingen som helst lösning att ge.